Herr talman! Det torde vara uppenbart för alla att datatekniken har nått en nästan explosionsartad omfattning de senare åren. Talet om att vi lever i dataåldern är redan en truism. Datatekniken har, som sagt, möjliggjort en mängd väsentliga rationaliseringar på åtskilliga fält och sparat massor av tid, pengar och människor. Men som de flesta frukter på kunskapens träd är också denna på gott och ont. Det senare kan gälla när datatekniken används vid personregistrering. Då kan den personliga integriteten trädas för när, om man inte är synnerligen observant och har garantier däremot. Detta är ju en sektor som har fått en häpnadsväckande omfattning. Herr Boo nämnde 10 000 persondataregister, våra handlingar anger faktiskt siffran 15 000 persondataregister av varierande slag just nu, och datainspektionen är överhopad av nya ansökningar. Vi har alltså redan ett fantastiskt nät av personregister på data, och man behöver inte vara överspänd, herr talman, för att frestas fråga: Håller vi inte på att fångas i det nät vi själva har knutit? Och vad blir i så fall följden? Nåväl, det här uppmärksammades redan 1971. Vi fick datainspektionen 1973, och 1974 kom datalagen, som reglerar datapraktiken. Lagen är ett provisorium, sade vi redan i fjol och det säger vi också i år i konstitutionsutskottets betänkande. Därför sysslar också många utredningar med de här problemen, som undan för undan har anmält sig. Vi har datasamordningskommittén och offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén. Vi har statistiska centralbyrån, och vi har förstås datain spektionen, som har ett stort utredningsarbete på gång. Vi har statskontoret, riksarkivet och andra. Det är en flora av verksamheter, och därför anser jag det tacknämligt att utskottet samfällt yrkat på en samlad översyn av allt arbete som pågår och som även på vissa punkter har berörts i årets motioner. Översynen gäller inte bara lagen och dess verkningar utan också alla de problem som hör till dataområdet och som finns någonstans mellan de båda nödvändiga hörnpelare som vi alla vill slå vakt om: å ena sidan offentlighetsprincipen, å andra sidan skyddet för den personliga integriteten. | Men läget är inte tillfredsställande. Många frågar sig t.ex. vad statistiska centralbyråns två nya undersökningar skall föra med sig, den om ”levnadsförhållandena i samhället” och den planerade ”tidsanvändningsundersökningen”, som skall ta reda på hur herr Svensson använder dygnets 24 timmar, för att citera Svenska Dagbladet. Läget ger förvisso anledning till förnyad översyn av tillståndsfrågorna, integritetsfrågorna, informationsfrågorna och annat. Här behövs naturligtvis en mycket kvalificerad expertmedverkan från näringsliv och förvaltning. Den stora stridsfrågan i fjol och redan 1973 gällde som bekant de statliga personregistren, som inrättas på regeringens initiativ och som är oberoende av datainspektionens tillstånd enligt datalagen; de tarvar endast yttrande från datainspektionen. I utskottet kom man i fjol till en god lösning, synes det mig. Man uppdrog åt regeringen att utreda möjligheterna att i dylika fall låta underställda myndigheter söka principtillstånd hos datainspektionen och där få saken prövad och sedan gå till regering och riksdag för anslag. Regeringen skulle alltså utreda och komma med förslag. Med sedan har ingenting skett. Det är anmärkningsvärt att detta inte har föranlett någon åtgärd. Jag tycker att det är så anmärkningsvärt, herr talman, att det borde ha tagits upp bland årets granskningsärenden i konstitutionsutskottet. Ett helt år har fått gå utan att något har skett. Det gäller här ett område på vilket sker en snabb utveckling och där mycket står på spel. Den ”dataoro” som allmänheten känner är också mestadels knuten till just de statliga dataregistren. Nu får den parlamentariska utredningen ta över denna fråga, och det är gott och väl. Man får hoppas att frågan ges förtur i utredningen. All ytterligare tidsutdräkt kan innebära stor skada. Den andra stridsfrågan i fjol gällde inrättande av en dataombudsman. Herr Boo har redan kommenterat den frågan och vill inte heller i år yrka på en sådan ny institution. Utskottet anser liksom i fjol att det räcker med de funktioner som JO, JK och datainspektionen har i sammanhanget. Datainspektionen erinrar i sitt remissyttrande nästan landsfaderligt om att inspektionen själv vill utgöra en ”allmänhetens ombudsman”. Vad kan man mer begära? Men datainspektionen som ”allmänhetens ombudsman” klingar inte riktigt rent. Å ena sidan ger inspektionen tillstånd och anger villkor och kommer med föreskrifter, å andra sidan skall man kunna klaga hos samma inspektion över t.ex. tillstånd som givits genom inspektionens försorg. Hur skall dessa båda funktioner kunna förenas? Att denna ordning är otillfredsställande kan åskådliggöras med ett aktuellt exempel från universitetet i Lund. Händelseförloppet är följande. Regeringen beslutar om ett personregister, som gäller studenterna vid bl.a. den filosofiska fakulteten i Lund, för att tillgodose forskningens och den högre utbildningens behov av statistik, utbildningsplanering, administration och annat. Studentkåren vill ha registret sekretessbelagt, eftersom det innehåller ett femtiotal olika personrelaterade uppgifter, bland vilka en del är ganska intrikata, såsom antal tentamensförsök, underkända prov, studieavbrott o. d. Man må förstå studenterna — att de inte vill bli blottade inför presumtiva arbetsgivare, som med lätthet kan få uppgifter om arbetssökande. Dessa ”dramatiska händelser” kan då lätt dominera bilden och få studieresultatet att förblekna. Datainspektionen ger klartecken trots motstånd från flertalet remissinstanser. Dessa pekar på risken för s.k. samkörning med andra informationssystem, varvid än fler fakta om individen röjes. Man pekar på möjligheten till kommersiellt utnyttjande osv. Men datainspektionen är obeveklig och lämnar sina föreskrifter i skrivelse till universitetskanslersämbetet. Av denna skrivelse framgår att flertalet av de remissvar som föreligger visar en allmänt negativ inställning till dataregistrering av de studerande. Vidare erinras om att de studerande har uttalat farhågor för samkörning av de aktuella registren med andra register med vad det kan komma att föra med sig. Datainspektionen framhåller sedan nogsamt att för studeranderegistren gäller reglerna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen, som ger envar rätt att enligt offentlighetsprincipen ta del av uppgift i registret. Skrivelsen fortsätter: ”Föreskrift som inskränker information i enlighet med tryckfrihetsförordningens bestämmelser för exempelvis kommersiell användning kan lagligen ej meddelas.” Så skriver alltså den som vill vara ”allmänhetens ombudsman”. Studentkåren går vidare till regeringen och besvärar sig. Trots all den information som datainspektionen menar sig sprida vet inte ens studentkåren vart den skall vända sig i ett sådant här ärende. Regeringen ger också kalla handen den 10 april i år och skriver att studentkåren inte har talerätt gentemot datainspektionens beslut. Det är som bekant en affär för justitiekanslern. Här kan man fråga sig hur det egentligen står till med informationen i datafrågor. Vi har ett annat färskt exempel på det. Inte heller statsrådet Sträng kände tydligen till proceduren för upprättande av dataregister som regeringen beslutat. Han hade ju underlåtit att inhämta datainspektionens yttrande över det centrala persondataregister som statistiska centralbyrån skulle upprätta i enlighet med regeringens beslut men som nu inte tycks bli av. Nog finns det alla skäl att inrätta en dataombudsman, en fristående institution, vars namn tydligt anger vad saken gäller — dataombudsman. Där kan sakkunskapen samlas i stället för att splittras på olika institutioner. JO och JK har mängder av andra uppgifter som växer år från år, och datainspektionen är, som jag nämnt, part i målet — det kan man inte komma ifrån. Ett par ord också om de anställdas medinflytande vid datorisering av arbetsplatser, som herr Boo var inne på. Nog måste det vara naturligt - i synnerhet med allt tal om medinflytande på arbetsplatser i övriga sammanhang -— att företagsnämnderna skall ha yttranderätt och att de människor det gäller på något sätt skall tillfrågas. Utskottsmajoriteten menar att det räcker med att komma överens med de fackliga centralorganisationerna. Det är gott och väl att datainspektionen samråder med LO, TCO, SACO, men varför i all världen skall de som verkligen berörs hoppas över? Det är ju inte LO och SACO-toppar som skall dataregistreras, utan en stor skara anställda på en arbetsplats. Om inte detta medinflytande tillåts riskeras sådana olycksfall i arbetet som jag refererade beträffande studentkåren i Lund. Sådana företeelser skapar förvisso inte ökad respekt för vår demokrati. Det moderata motionsyrkandet om att stor restriktivitet bör iakttas vid inrättande av ytterligare persondataregister så länge inte säkerhetsfrågorna lösts på ett tillfredsställande sätt har kommit till uttryck i konstitutionsutskottets betänkande. Det är bra. Nu är det bara att hoppas att datainspektionen lever som konstitutionsutskottet lär. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2 och 4.

Herr talman! Redan i propositionen om den nya datalagen 1973 uttalade statsrådet att den här lagen bara var en början och inte kunde anses färdig. Den berör ett område där utvecklingen går oerhört fort, den berör ett mycket stort antal sektorer i samhället och den berör alla människor på mycket skiftande sätt. Därom vittnar också det faktum att en så stor mängd motioner med så många olika krav har väckts både vid tidigare riksdagar och vid årets riksmöte, när det gäller den vidare utvecklingen av datalagen. Det är alltså inte fråga om att lagen är dålig, men att den behöver vidareutvecklas. Det är därför med tillfredsställelse jag noterar att konstitutionsutskottet enhälligt har beslutat föreslå en utredning som skall ta upp en rad av de många långsiktiga problem som användningen av ADB i statlig och enskild administration för med sig. De många detaljerade förslag som lagts fram i folkpartiets partimotion 95 i år är därmed på väsentliga punkter tillgodosedda, dvs. de problem som där har dragits fram kommer nu förhoppningsvis att få en god och allsidig behandling, och förslag till deras lösning kommer att föreläggas riksdagen. Om denna utredning är det emellertid en viktig sak att säga. Den får inte starta för tidigt, dvs. utredningens direktiv bör inte skrivas förrän de utredningar är färdiga som nu är på gång i datainspektionen, delvis i samarbete med statistiska centralbyrån och riksarkivet. Man bör också invänta de förslag som resp. offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén samt datasäkerhetskommittén kommer med i höst eller nästa år. Den utvärdering som datainspektionen håller på med kommer nämligen antagligen att innehålla en del förslag till lösningar av vissa särskilt akuta problem, och då är det bättre om man kan ta ställning till dessa innan direktiven skrivs. Annars kan somliga akuta problem komma att fastna i kläm mellan två utredningar och möjligen bli skjutna på framtiden i onödan. Det är också viktigt att göra klart att denna nya utredning inte är till för att desavouera eller hindra datainspektionen i dess arbete utan tvärtom för att ge den hjälp i dess mera långsiktiga arbete. Särskilt i ett läge då Sverige otvetydigt är ledaren i den internationella debatten om övernationella datalagar och datakonventioner, och då man på så många håll ser Sverige som ett skinande ljus för folkslagen, är det viktigt att man inte ger någon det intrycket att detta ljus är en rykande veke. Jag vill nu också förklara i vilken riktning jag anser att utvecklingen av datalagen bör gå. Datatekniken kan i dag användas — och gör det också i stor utsträckning -— till att hålla reda på den enskilde med lupp och teleskop på samma gång. Jag menar att myndigheterna och i förekommande fall näringslivet — ehuru deras möjligheter i Sverige är utomordentligt inskränkta genom datalagen och datainspektionens agerande —- kan samtidigt ha väl uppdaterad information om mycket stora befolkningsmängder och veta mycket i detalj om dessa personer. Det har ingen myndighet kunnat i samma utsträckning innan datatekniken kom till användning. Detta system kan mottas med oblandad entusiasm endast i ett samhälle där inga motsättningar råder eller får anses råda. Men i ett samhälle sådant vi har det i verkligheten, där den ena gruppens intressen kan råka i verklig konflikt med den andra gruppens och där motsägande krav ibland ställs både på myndigheter och på enskilda, där måste man ingripa för att hindra att datatekniken används för att ensidigt öka makt, information och insyn bara på ena sidan och hos den ena gruppen. Vilka upplysningar som myndigheterna i princip kan få tag i om alla medborgare illustreras på s. 7 och 8 i vår motion 95, som jag tyvärr inte kan stå här och läsa upp. Där citeras ett par sidor ur utredningen om socialvårdens mål och medel, som räknar upp allt vad olika sociala och andra myndigheter vet om oss alla, speciellt om våra fel och brister. Nu är emellertid den uppräkningen än så länge bara ett tankeexempel. Sammanställningen av alla våra fall av ”funktionssvikt” som det så vackert heter, är ännu inte gjord. Men uppenbarligen är det än så länge bara tekniska och organisatoriska hinder i vägen för den. Inga lagar förbjuder den — annat än möjligen datalagen, och det beror på hur den tolkas. Hur lagen i detta och många liknande fall skall tolkas är en av de viktigaste uppgifterna för den utredning som konstitutionsutskottet föreslår. Det gäller då att det blir en hårdare och mera genomskinlig pröv ning av de regler enligt vilka myndigheterna får byta uppgifter med varandra. Det gäller att dessa uppgifter inte lämnas ut utan kontroll både av hur de skall användas och med vilken grad av sannolikhet de motsvarar den verklighet som de sägs spegla. Denna grad är nämligen inte alltid särskilt hög. Vidare måste de människor som sålunda blir avslöjade inför den ena myndigheten efter den andra få mycket mera vetskap om hur data om dem används och bättre möjligheter att före inmatningen anföra sina egna synpunkter. Man måste i möjligaste mån arbeta på att vända på teleskopet och luppen, så att de som iakttas av myndigheterna får någon möjlighet att iaktta tillbaks. Det här kravet — att vända på datorerna — är minst lika viktigt på arbetsplatserna som i förhållandet till myndigheterna. Det skall jag be att få illustrera med ett alldeles färskt exempel från L M Ericssons huvudfabrik här i Stockholm. Enligt uppgifter i tidningen Arbetet i lördags övervakas här arbetstakten av en datamaskin, som arbetarna själva förgäves klagar över. Meningen med övervakningen är att man skall kunna följa upp den utbildning som arbetarna får, så att man ser hur snabbt de lär sig sina arbetsmoment. Verkstadsklubbens vice ordförande är emellertid rädd för att alla dessa uppgifter om arbetstakten skall kunna köras mot exempelvis sjukfrånvaron eller frånvaro i samband med helger och veckoslut eller något annat. Det är alldeles uppenbart att datatekniken har den effekten, att i samma ögonblick som en arbetsrutin utförs via dator så kan den också kontrolleras i detalj via samma databand. Arbetare i Norge har protesterat mot detta och fick då igenom att vissa detaljer om deras arbete helt enkelt inte fick stoppas in i datorn, just för att de kunde användas till en kontroll som inte var nödvändig och inte var förutsedd i några förhandlingar. Det har också kunnat konstateras när man har datoriserat arbetet för bankpersonal vid disken, att huvudkontoret varit mycket nöjt med att kunna ha en ständig och exakt insyn i hur fort och med vad de anställda arbetar, medan däremot personalen själv upplevt sig som mycket hårdare bunden än förut. Detta är just precis vad folkpartiet i sin partimotion har förutsett och varnat för. Vi skriver där bl.a.: ”Vad vi kräver är att en sådan rätt till aktiv medverkan vid varje mera genomgripande datorisering av arbetsplatsen skall tillerkännas de anställda via deras lokala fackliga organisation som en del av dess normala arbete. Det skall således ingå som en självklar och viktig del av den arbetsdemokrati vi förespråkar.” Vad vi däremot inte visste när vi skrev detta var hur väl ett sådant krav behövde höjas. Av den intervju i Arbetet, som jag nyss citerade, framgår det tydligt och klart att varken regeringen, datainspektionen, justitiekanslern eller justitiedepartementet har intresse av att ge fackföreningarna en sådan rätt. De har i Sverige i dag inte rätt att klaga över en sådan här behandling, och det verkar som om det behövdes hårda tag för att de skall få den rätten. Verkstadsklubben tänker, står det i tidningen, vända sig till riksdagen för att få en lagändring till stånd. Ja, det tycker jag den skall göra. Den kan ju i första hand vända sig till den utredning som konstitutionsutskottet nu föreslår skall tillsättas — det är bl.a. den sortens frågor den utredningen bör arbeta med. Jag kan i detta sammanhang hänvisa till reservation 2 till utskottets betänkande. Den går ut på att företagsnämnden skall få yttra sig om varje personregister som skall inrättas vid ett företag, innan ansökan lämnas till datainspektionen. Det är inte precis samma sak, men det skulle vara ett steg i riktning mot att ge personalen själv ett inflytande över hur deras arbetsplats påverkas av datorerna. Det finns, herr talman, ytterligare ett par punkter där utskottet, som vi tycker, inte tagit tillräckligt allvarligt på problemen. Det gäller säkerheten mot databrott, som berörs i reservation nr 3 av herr Lindahl i Hamburgsund. Utskottet anser visserligen de frågor om databrott som vi tagit upp i motionen vara väsentliga men tydligen ändå inte så väsentliga att man vill uttryckligen kräva att alla säkerhetsfrågor skall vara lösta innan det inrättas ett allmänt datanät i landet, med förbindelser till internationella datanät. Jag tror för min del att utskottet underskattat dessa säkerhetsfrågors svårighetsgrad och vikten av att inte släppa lös datakommunikationer, på vilka mycket stora ekonomiska och andra värden beror, utan att ha full kontroll över säkerheten. Datainspektionen påpekar i sitt remissutlåtande att det är viktigt att arbetet med de internationella datanäten kopplas ihop med arbetet på att skapa internationella konventioner för dataöverföring. Själva nätets tekniska utformning kan nämligen på avgörande sätt påverkas av vilka säkerhetsnormer man sätter upp. Det här är verkligen viktigt att tänka på, eftersom ett samhälle som har blivit beroende av datanät för att klara en lång rad av sina viktigaste funktioner har blivit oerhört sårbart, inte bara för direkta brott utan också för slarv, oförsiktighet, mekaniska och elektriska felfunktioner och mycket annat. Innan man upprättar ett sådant beroende, bör man ha kommit mycket långt på väg med dataskyddet. Jag yrkar därför bifall till reservationen 3. Reservationen 4 tar upp ett krav som vi rest varje år sedan datalagen infördes och som fortfarande är aktuellt, nämligen kravet på en dataombudsman. Datainspektionen utför ett ytterst förtjänstfullt arbete, men den kommer att bli mer och mer överhopad med den löpande kontrollen av nya och ändrade register och sysselsatt med att övervaka alla de nya ändamål som dataregister kan komma att användas till. Den datautredning som konstitutionsutskottet föreslår kommer enligt utskottets förslag att omfatta många fler områden än dem som hittills ligger under datalagen. Datainspektionens arbete kommer alltså att ännu mera utvidgas och omfatta fler och olikartade områden, inte minst — åtminstone hoppas jag det — en hel del frågor som rör arbetsplatserna och som angår människors integritet, men på något annorlunda sätt än myndigheternas personre gister. En fristående myndighet som kan vara klagomur för allmänheten kommer därför att behövas, inte mindre, utan mera. Jag yrkar därför bifall till reservationen 4. Slutligen, herr talman, är det två frågor som av utskottet har blivit hänvisade till den kommande utredningen och som herr Lindahl i Hamburgsund i ett särskilt yttrande har krävt en skyndsam behandling av. Det gäller det otillräckliga skyddet av känsliga personuppgifter, som lagras för statistiska ändamål men med personnumren bevarade, alltså framför allt uppgifterna från årets och tidigare folkoch bostadsräkningar. Dessa uppgifter bör riksdagen få ta ställning till så snart offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén har lagt fram sitt förslag, dvs. på våren 1976 i samband med förslag om en ny sekretesslag. Dessa frågor bör kunna vara komna så långt då, att man inte behöver skjuta på lösningen av dem. Vidare finns det ett krav i det här särskilda yttrandet som rör handläggningsordningen för personregister som inrättas genom beslut av regeringen; de s.k. kungaregistren — alltså inte, som det ibland framställts, alla register som inrättas av statliga myndigheter, utan de som regeringen skapar genom eget direkt beslut. De är inte många, men de är omfattande och viktiga, och de hör till dem som berör alla eller nästan alla medborgare. I fjol uttalade sig riksdagen för den behandlingsmodell som datainspektionen föreslagit, dvs. att den myndighet som skall upprätta ett sådant register först hos datainspektionen skall begära ett principgodkännande. De skulle alltså i praktiken behandlas på samma sätt som alla andra register. Om sedan frågan bleve kontroversiell, kunde naturligtvis datainspektionen inte förbjuda dessa register, men i alla fall hade de från början varit lagda under samma typ av insyn och kontroll som alla andra register. Regeringen har inte gjort något för att efterkomma riksdagens uppmaning härvidlag. Nu är det alltså konstitutionsutskottets mening att även detta krav skall bakas in i direktiven för den nya utredningen. Jag kan inte säga att jag personligen tycker att detta är särskilt lyckligt. Jag anser att det är principiellt viktigt, inte bara att regeringen gör vad riksdagen har uttalat att den önskar, utan också att medborgarna inte upplever att det görs mannamån när det gäller att lyda datalagen. Jag hoppas därför att den nya utredningen kommer att behandla ärendet med förtur. Därför vill jag å folkpartiets vägnar instämma i herr Lindahls i Hamburgsund särskilda yttrande. Det hade varit lämpligt om riksdagen i dag hade beslutat att ställa sig bakom den ståndpunkten, men det blir tillfälle att återkomma om den saken. Jag yrkar slutligen, herr talman, bifall till reservationerna 2, 3 och 4.

Herr talman! Det var inte bara, herr Johansson i Trollhättan, för att exemplifiera spänningen mellan offentlighetsprincipen och skyddet för den personliga integriteten som jag tog exemplet från Lund. Det är klart att den svårigheten också finns med i bilden men syftet var just att visa hur kopplingen mellan datainspektionen som tillståndsgivare och datainspektionen som ombudsman kan vålla besvär. När studentkåren i remisskrivelse begär sekretessbeläggning framhåller man sådana intrikata personliga data som misslyckade tentamina m.m. Det är frågor av den arten som just en ombudsman borde behjärta. Och det är ett argument för en frikopplad dataombudsmannainstitution. Jag får kanske också kommentera det som sades om dataombudsmannen, att detta skulle vara att splittra resurserna. Jag finner tvärtom att det är ett sätt att samla resurserna. Vi vet nogsamt att justitieombudsmännen och justitiekanslern har oändligt många andra uppgifter. Undan för undan måste det bli ogörligt att följa alla tekniska innovationer från skilda fält som justitieombudsmännen skall ta itu med. Då menar jag att det kunde vara klokt att skilja ut ett sådant här komplicerat tekniskt fält som dataområdet utgör och ge det till en speciell dataombudsman. Där kunde man undan för undan samla erfarenheter. Justitieombudsmännen kunde delegera över många av sina ärenden till en sådan dataombudsman, liksom man nu delegerar över till andra instanser. Jag kan inte finna annat än att det vore en utomordentligt fin väg. När det gäller att höra de anställda på företagen innan dessa anställda blir föremål för personregistrering, säger herr Johansson i Trollhättan att det vore orimligt att gå till företagsnämnderna, för där sitter företagarna med och har mer att säga till om än de anställda. I varje fall fick jag det intrycket av herr Johanssons yttrande. Men så är det ingalunda. Ett yttrande från en företagsnämnd skulle väl kunna bli en rätt klar viljeyttring från just de anställda.
Herr talman! När det gäller hur de anställda skall få någon möjlighet att påverka datoriseringen av arbetsplatserna är det här fråga om två problem som man får hålla isär. När det gäller upprättandet av personregister på arbetsplatserna tycker vi att det vore en enkel åtgärd och ett första steg i rätt riktning - men bara ett första steg — att företagsnämnderna obligatoriskt hördes. Därmed har man på intet sätt löst alla problem, utan måste fortsätta. Men man har heller inte löst alla problem om det är uteslutande hos de centrala organisationerna för arbetstagarna som dessa frågor uppmärksammas. Det har man märkt på de ställen där man försökt göra någonting åt det här. Att datorisera en arbetsplats är inte alls detsamma som att upprätta ett personregister. Det betyder att ingripa i praktiskt taget vartenda moment på arbetsplatsen. Alla människor får efter en datorisering andra arbetsuppgifter. Själva jobbet definieras på ett nytt sätt, övervak ningsmoment kan bli helt andra än förut osv. Jag kan ta två konkreta exempel. Det ena är lantbruksnämnden i Umeå där man datoriserade på ett sådant sätt att de anställda inte begrep ett dugg av vad som hände och efteråt klagade. Det andra är invandrarverket där man tvärtom datoriserade i mycket nära samarbete med de anställda från början, och där resultatet blev mycket bättre. Jag nämner dessa två saker uteslutande som illustrationer till hur man på ett bra och på ett dåligt sätt kan låta de lokalt anställda få inflytande på sin egen lokala arbetsplats, som man inte från centralt håll på något vis kan ha samma detaljerade insyn i och möjligheter att påverka.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan säger att det är svårt att veta huruvida en dataombudsman hade kommit till ett annat resultat i Lundafallet än vad datainspektionen gjorde. Det kan jag inte heller uttala mig om, men jag vill påpeka att datainspektionen är part i målet. Därför skulle man hysa större förtroende för en dataombudsman som skulle vara fristående. Vad sedan gäller frågan om att inrätta en dataombudsmannainstitution och bryta ut alla dataärenden ur JO:s ämnesområde så är det ju ingenting nytt, herr Johansson. Vi har en konsumentombudsman, en näringsfrihetsombudsman, en pressombudsman osv. Vi har alltså brutit ut andra områden för speciell behandling.
Herr talman! Det är ingen som säger att inte de fackliga ombudsmännen företräder sina medlemmar — det är klart att de gör det — utan det är fråga om var expertisen finns.

Det är det som är vårt patos i den här frågan, och det är det som vi menar med arbetsdemokrati. Det är en fråga om utbildning, men det är en utbildning som människorna kommer att visa sig vara utomordentligt motiverade för därför att de kommer att upptäcka hur mycket det betyder för deras tillfredsställelse i arbetet att de begriper vad det är för maskiner de är kopplade med och vad det är för system de är placerade i. De kommer då verkligen att få lust att sätta sig in i detta och lära sig hantera det. Detta kan man genomföra. Det är ingen omöjlighet.

Herr talman! Jag skall inte alls bli långrandig i mitt anförande. Det är å andra sidan inte ofta som herr Johansson i Trollhättan direkt ber att man skall kommentera frågor som står på dagordningen. Jag vill börja med att säga att Lundaärendet, som herr Werner i Malmö tog upp, såvitt jag förstår har behandlats på kanslinivå direkt av generaldirektören och den ansvarige föredragande tjänstemannen. Vi har inte haft detta fall uppe i styrelsen. Ärendet är alltså helt nytt även för mig. Det illustrerar väl hur svår balansgången mellan offentlighet och sekretess är. Det är väl lämpligt att se över de här frågorna — det har varit diskussioner om det på studentkårerna även i Stockholm och Uppsala — då OSK:s betänkande om några veckor läggs fram. Men det gäller inte bara en avvägning mellan offentlighet och sekretess —- det är inte bara där som problemen rent allmänt inställer sig — utan det gäller över huvud taget hur mycket myndigheterna skall få samla på sig. Det räcker inte att sekretessbelägga vissa uppgifter och tro att man därmed har löst integritetsproblemet så att säga, utan det är i vid bemärkelse också fråga om hur mycket resp. myndighet har nytta av. Där tror jag rent allmänt att det vore värdefullt om vi kunde komma fram till och enas om att s.k. bra-att-ha-uppgifter och den typen av mera ospecificerat uppgiftsinsamlande skall vi försöka avstå från. När det gäller det förevarande betänkandet är det i och för sig ganska remarkabelt att man nu när inte ens ett år har förflutit efter datalagens ikraftträdande begär en utredning och en översyn. Å andra sidan har jag stor förståelse för detta. Väldigt många av de långsiktiga problemen och frågeställningarna hade aldrig varit uppe till ingående studium när datalagen skrevs. Det gäller de manuella register som i och för sig inte berörs av datalagen men som ligger mycket nära, det gäller mjukdataproblematiken för att ta ett annat område, och det gäller hela det internationella samarbetet och utvecklingen mot allt större transmissionsnät. Det är då glädjande att kunna konstatera att alla här har slagit fast att datainspektionens kortsiktiga arbete och avgöranden inte på något sätt får lamslås av att verksamheten blir föremål för utredning. Jag har begärt ordet, herr talman, i första hand för att tala om tre saker. För det första är det den s.k. avidentifieringsfrågan, som fru Anér var inne på, där det inte bara gäller de tidigare folkoch bostadsräkningarna, utan där t.ex. statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar nu finns samlade sedan åratal tillbaka med individanknutna uppgifter, många av ganska känslig natur. Det kunde vara gott och väl om det hade varit raka intervjuer, men i ungefär 20 96 av fallen är det inte de enskilda människorna som har svarat i dessa arbetskraftsundersökningar, utan det är ofta make, maka eller annan nära anhörig som svarat. Om man inte fått tag på någon anhörig har man imputerat — man har skattat utifrån den allmänna bild man har av personen i fråga och bedömt sannolikheten av att han har haft arbete under den och den tiden. Man har även skattat en stor mängd subjektiva variabler: vad vederbörande har för önskemål för den närmaste framtiden i olika hänseenden t.ex. Det är en principiellt mycket tvivelaktig metod att använda även i statistiska sammanhang. Det kunde väl gå bra om man bara använde sig av den s.k. imputeringen i tabellform, men det finns åtskilliga tusen svenskar, fullt identifierbara, registrerade på magnetband sedan många år tillbaka med i många fall helt felaktiga uppgifter — utan att de själva vet om det dessutom. Den s.k. levnadsnivåundersökningen, som det förekommit en viss debatt om i pressen under de senaste månaderna, är också ett exempel på en typ av uppgiftsinsamlande där tanken är att man skall ha kvar individanknytningen. Och där är det mycket känsliga personuppgifter som skall ingå. Vi har även breda forskningsprojekt som håller på att läggas upp eller redan är på gång, där man frågar om allt från medicinanvändning till sexualvanor. Det är klart att detta för många människor är principiellt betänkligt. Även om man i dag är villig att svara på sådana frågor och accepterar ADB-tekniken är det inte säkert att man också är villig att för all framtid eller för många år framåt ha dessa uppgifter liggande kvar, fullt identifierbara. För det andra, herr talman, gäller det mjukdatatekniken — detta med omdömen och värderingar, som ju är högst subjektiva och där vi i datainspektionen naturligtvis också mycket snabbt måste komma fram till åtminstone kortsiktigt verkande riktlinjer för att stänga ute de mest uppenbara fallen av godtyckliga bedömningar. För det tredje gäller det de offentliga registren. Hur mycket skall man få lagra på myndighetsnivå och hur skall integritetsfrågorna belysas innan registren kommer till? Där vill jag understryka vad både herr Werner i Malmö och fru Anér sade om att det egentligen är ganska remarkabelt att departementet inte har gjort något åt denna fråga. En enig riksdag förklarade förra året att det fanns en princip, som arbetats fram av datainspektionen och som JK instämt i. För att få ett principtillstånd eller ett avstyrkande kunde regeringen ha gått till datainspektionen innan beslut fattades — en väldigt enkel ordning. JK säger t. 0. m. i sitt remissyttrande att det inte behövs en lagändring på denna punkt. Ändå har ingenting hänt. Dagsaktuella exempel visar att det inte fungerar bra på detta område. Civilutskottets betänkande med anledning av några SCB-ärenden ger vid handen att inte ens något yttrande har inhämtats från datainspektionen, innan karusellen sattes i gång. Detsamma gäller den s.k. levnadsnivåundersökningen. I och för sig — jag är motionär i ärendet — hade det varit bättre att gå till regeringen och kräva ett förslag. Men man får böja sig. Detta förslag är en kompromiss. Avslutningsvis vill jag säga följande till herr Johansson i Trollhättan. Eftersom vi på denna punkt har en enig riksdag bakom oss sedan förra året, får vi hoppas — vi kanske t.o.m. kan förutsätta — att just denna fråga om de offentliga registren som är så känslig och har vållat så mycken debatt skall kunna behandlas med största skyndsamhet. Jag förutsätter samtidigt att direktiven inte skall spikas, förrän vi har litet mer underlag från datainspektionen i fråga om utvärderingen.

I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet. I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställts särskilda yrkanden.

I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet.
Herr talman! Dimensioneringen av lärarutbildningen är för närvarande ett svårt problem. Lärarorganisationerna exempelvis driver målmedvetet sin uppfattning att det utbildas för många lärare.
I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställts särskilda yrkanden.
Det finns inte arbete åt dem alla. Arbetslösheten är enligt organisationerna påtaglig. En betydande nedskärning av lärarutbildningen krävs. Stora prognostiserade överskott anges. Å andra sidan konstateras ute på fältet att tillgången på behöriga lärare ofta är knapp; stundtals finns ingen behörig att uppdriva. Även om detta kan ha sina speciella orsaker och inte i och för sig måste betyda att det finns en reell brist på utbildade lärare, stämmer det dock till eftertanke. Utbildningsutskottet har vid sin behandling av budgetpropositionens avsnitt om lärarutbildning och i motionerna i anslutning därtill icke blivit övertygat om att det är riktigt att så drastiskt sänka intagningskapaciteten för lärarhögskoleorganisationen som det nu föreslagits av regeringen. Följderna för lärarhögskolorna blir dessutom svåra. Utskottet anser att ytterligare 48 platser för lågstadielärarutbildning bör få disponeras under förhandenvarande omständigheter. Det får betraktas som ett minimitillägg. Medelvägen mellan att utbilda för många och utbilda för få lärare är svår att hålla. Det är helt enkelt en balansgång på ganska slak lina. Prognoser tycks aldrig vara tillförlitliga. Men man kan dock, även om man tar hänsyn till detta, inte värja sig för intrycket att regeringen inte haft utvecklingen under den kontroll som man kan fordra. Detta gäller i lika hög grad skolöverstyrelsen. Utskottets reaktion är ett memento för de ansvariga instanserna. Vad särskilt gäller speciallärarutbildningen förefaller bristen på behöriga speciallärare vara så omfattande att en ökning av utbildningen är klart motiverad. Skolöverstyrelsen har också den uppfattningen. Antalet obehöriga speciallärare är mycket stort — det är ett faktum som man inte kan resonera bort. I motionerna 540 och 1416 föreslås en om också mindre ökning av intagningsplatserna. Utskottsmajoriteten ställer sig emellertid helt kallsinnig och, som vanligt är för närvarande, tillkallas utredningen om skolans inre arbete, SIA, som hjälpgumma i bemödandena att sopa motionsförslaget under mattan. Under hänvisning till att den utredningen behandlar frågor också rörande specialundervisningen skall enligt utskottet yrkandet i motionen inte föranleda någon riksdagens åtgärd. Slutförd remissbehandling och beslut i anledning av SIA skall, menar man, först inväntas. Som en tämligen nyanställd hjälpgumma uppträder 1974 års lärarutbildningsutredning, den s.k. LUT. Den utredningen skall förmodligen någon gång mot 1970-talets slut pröva bl.a. speciallärarutbildningens dimensionering och organisation. Därför kan enligt utskottet ingenting göras innan dess. Lika litet realbetonad som skäl för att inta en negativ attityd till förslagen i motionerna är den i budgetpropositionen aviserade kartläggningen av vilka typer av tjänster som personer med speciallärarutbildning upprätthåller. Kartläggningen är i och för sig välkommen, men den löser ju ingalunda dagens och morgondagens problem. De skjuts bara olösta framåt. En verklig realprövning av situationen och av bristläget ger sig utskottsmajoriteten inte in på. Behövs det, frågar jag för min del, så långt man nu kan bedöma fler behöriga speciallärare eller behövs det inte? Behövs det, då skall sådana också utbildas. Inte ett ord av realbedömning i utskottsbetänkandet!

Det rör sig här alltså om ett stort och brett register. Skolöverstyrelsens förslag om ytterligare 96 intagningsplatser på linjen bör enligt vad vi moderater menar omedelbart tillmötesgås.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

Herr talman! För en vecka sedan fördes en ganska livlig debatt här i kammaren om den kvantitativa utbyggnaden av barnomsorgen. Vänsterpartiet kommunisterna krävde i den debatten att riksdagen skulle vidta åtgärder för att få till stånd en garanterad utbyggnad av barnomsorgen. Men förutom en kvantitativ utbyggnad av förskolan måste en I kvalitetsdebatten står tillgången på utbildad personal i främsta rum Torsdagen den met. Personalen har en avgörande betydelse för förskoleverksamhetens 17 april 1975 innehåll och kvalitet. Dels måste tillgången på utbildad personal säkerställas, dels måste personaltätheten på barnstugorna öka. Anslag till lärarut Det finns en betydande brist på utbildad personal inom barnomsorgen. bildning Från kommunernas sida har ofta hävdats att bristen på utbildad personal hämmar utbyggnaden av barnomsorgen. I Botkyrka kommun köade i höstas nära 4 000 barn till daghem samtidigt som daghem stod färdiga men utan tillgång på utbildad personal. Kommunförbundet har beräknat att det för år 1974 fanns en brist på mellan 1 600 och 2 000 utbildade förskollärare. Den jämförelse som barnstugeutredningen har gjort mellan personalbehov och personaltillgång visar att det finns risk för att bristen på utbildad personal vid en utbyggnad av förskolan kommer att bli ännu större. Utredningen har försökt att uppskatta storleken av de ökade utbildningsinsatser, utöver nuvarande planerad utbildningskapacitet, som är nödvändiga vid olika utbyggnadsalternativ för att personaltillgången skall kunna motsvara personalbehovet. Enligt de här beräkningarna skulle det under perioden 1975-1980 behöva utbildas mellan 29 800 och 58 000 personer utöver vad som planeras för att barnstugornas behov av adekvat utbildad personal skall kunna tillfredsställas. Variationer i beräkningarna beror på svårigheten att bedöma vilken utbyggnadstakt och utbyggnadsgrad som kommer att förverkligas. En expansion av förskoleverksamheten torde alltså få till följd att under åtskilliga år framöver antalet förskollärare och barnskötare med adekvat utbildning, trots viss ökning av utbildningskapaciteten, snarare kommer att öka än minska den rådande bristen på balans mellan behov av och tillgång på utbildad personal. I budgetpropositionen föreslås en ökning av intagningen till förskollärarutbildningen med 384 platser. Mot bakgrund av det redovisade behovet måste förskollärarutbildningen väsentligt utökas, såväl omedelbart som på sikt. Intagningen till den reguljära utbildningen måste ökas till dess bristen är hävd. Vänsterpartiet kommunisterna har i motion nr 268 föreslagit dels att utbildningen av förskollärare väsentligt utökas, dels att en flerårig ökningsplan utarbetas, dels också att antalet intagningsplatser vid seminarium utökas med 300 utöver vad som föreslås i budgetpropositionen. Daghemspersonal och förskollärarnas fackliga organisation har i många år krävt ökad personaltäthet. Fortfarande är personaltätheten betydligt mindre än den av socialstyrelsen och barnstugeutredningen rekommenderade. Den vanliga personaltätheten innebär att högst två vårdare finns närvarande samtidigt på en avdelning under dagen. Varje avbrott innebär att bara en vårdare finns bland barnen. Under sådana omständigheter är det omöjligt att genomföra en meningsfull verksamhet, det blir bara 287 ”barntillsyn”. Dessutom tillämpar de flesta kommuner en överinskrivning på uppåt 20 96 utan att denna kompenseras med mer personal. Kravet från personalen är ökad personaltäthet. Detta krav måste genomföras dels genom en ökning av personalen, dels genom en minskning av barnantalet i barngrupperna. Vänsterpartiet kommunisterna har i en motion till årets riksmöte föreslagit en personaltäthet som innebär två vårdare på fem barn i småbarnsgrupper och en vårdare på fem barn i äldregrupper. Detta förslag medför givetvis ytterligare behov av utbildad personal. För att man skall kunna åstadkomma en kvalitativ standard på förskolorna är det viktigt att utbildningens inriktning stämmer överens med den målsättning som kommer till uttryck i barnstugeutredningen. Om barnstugeutredningens tankar skall kunna förverkligas, behövs en mycket kvalificerad utbildning av förskollärare. Det finns ingen förklaring och ingen anledning till att de personer som har hand om våra yngsta barn skall ha den kortaste utbildningen. I dag är den reguljära utbildningen tvåårig. Sverige är f. n. det enda land i Norden som har tvåårig utbildning; övriga länder har treårig utbildning. I motionen 1370 ställer vpk förslag om att den ordinarie förskollärarutbildningen skall utvidgas till tre år. En förlängd grundutbildning för förskollärare har sedan många år varit ett av de krav som den svenska förskollärarkåren högprioriterat jämsides med att man framhållit behovet av en kontinuerlig fortbildning. Vid sidan av den reguljära tvååriga förskollärarutbildningen finns det speciella kategoriutbildningar som leder till förskolläraryrket. Redan verksamma barnskötare med fyra års erfarenhet av förskoleverksamhet kan bli förskollärare genom en 42 veckors kurs. Barnskötare utan utbildning kan genomgå en 50 veckors kurs och bli förskollärare. I budgetpropositionen föreslås också en 20 veckors kurs för arbetslösa lågstadielärare som vill bli förskollärare. Dessutom finns det förslag till en förkortad förskollärarutbildning för elever från gymnasieskolans vårdlinje, och vidare anordnas inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen kurser för arbetslösa beteendevetare som vill bli förskollärare. Det kan vara berättigat att under en pressad utbyggnadsperiod med förkortade kurser så att säga snabbutbilda personal. Men dessa kategoriutbildningar får inte ses som annat än temporära nödlösningar. Kommunförbundet framhåller att utbildningen av barnskötare till förskollärare inte löser problemet med den bristande tillgången på adekvat utbildad personal för barnstugorna. Även utbildade barnskötare är det nämligen brist på. Utbildning av barnskötare till förskollärare innebär därför ingen resursförstärkning vad gäller den totala personaltillgången. Uppskattningsvis skulle det för att täcka behovet behöva utbildas 16 000-25 000 barnskötare mellan 1975 och 1980. Det är på den reguljära utbildningen samhället måste satsa för att få bättre tillgång på utbildad personal. Det finns bra underlag för en utbyggnad av den reguljära förskollärarutbildningen, nämligen ett mycket stort antal sökande. Konkurrensen till en plats på förskollärarseminarium är hård. Omkring 5 000 kvalificerade sökande avvisas varje år.

Dimensioneringen av förskollärarutbildningen måste givetvis ske löpande i takt med utbyggnaden av barnomsorgen. Inom en överskådlig framtid föreligger dock ingen risk för överdimensionering av förskollärarutbildningen. Jag nämnde tidigare att det fram till 1980 behöver utbildas upp till 58 000 personer. Jag tycker att utskottets motivering på denna punkt är utomordentligt svag. Vidare åberopar utskottet att det i och med att barnskötare utbildas till förskollärare blir fler förskollärare. Det är helt obestridligt, men samtidigt löser detta inte barnstugornas personalproblem då det också råder stor brist på barnskötare. Utskottet vill öka den ena bristen för att minska den andra bristen. Sedan anvisar utskottet en tredje utväg, nämligen att lågstadielärare skall kunna få kompletterande utbildning till förskollärare och vice versa. Detta måste betraktas som en nödlösning och ett slöseri med både samhällets och individens resurser. Det måste finnas styrinstrument för att planera dimensioneringen både av förskollärare och av lågstadielärare. Utskottets skrivning tyder på nonchalans inför individens val av utbildning och yrke. Utskottet anför att de som genomgått bristutbildning ofta har en lång och rik erfarenhet av förskoleverksamhet. Om det vore så som utskottet förutsätter vore bristutbildningen att hänföra mer till vidareutbildning och till fortbildning. Men så är det tyvärr inte. Det finns bara en kategoriutbildning där personalen har lång och rik erfarenhet av förskoleverksamhet, och det är 42-veckorskursen. Till sist anför utskottet: ”Det är inte förenligt med kravet på återhållsamhet beträffande ökade kostnader att nu föreslå en förlängd utbildning ---.” Vänsterpartiet kommunisterna har tidigare anfört att barnomsorg måste få kosta pengar. Finns det något bättre sätt att satsa resurser på än att satsa dem på barnen, som ju är vår framtid? Barnomsorg är en god samhällsinvestering, men för att den skall tillförsäkras god kvalitet måste ökade resurser satsas på adekvat utbildning av barnstugepersonal. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3 och

Herr talman! Låt mig som utskottets talesman börja med att konstatera, att det föreligger en betydande grad av enighet inom utskottet när det gäller förevarande betänkande om lärarutbildningen. Som redan framgått är det egentligen bara vpk som avviker, nämligen i frågan om förskol lärarutbildningen. Mot denna bakgrund av stor samstämmighet finns det väl heller ingen anledning för mig att bli alltför utförlig. Kanske finns det också andra skäl för att jag inte blir för utförlig vid denna tidpunkt. Den besvärligaste delen i arbetet med detta betänkande har varit dimensioneringen av klasslärarutbildningen. De många föredragningarna och överläggningarna i den frågan har inte gjort att utskottet egentligen har känt sig så mycket säkrare, utom i ett avseende, nämligen det att alla sifferprognoser är ganska osäkra. Att prognoserna på detta område bara mycket grovt visar tendenserna visste vi väl kanske förut, och den kunskapen har nu blivit ytterligare förstärkt. Men detta att prognoserna bara anger tendenserna i grova drag ger å andra sidan utrymme för bedömningar av olika slag. Utskottet har nu gjort en annan bedömning än regeringen, och att detta inte har lett till större skillnader än fallet är beror på de praktiska skäl som vi har anfört i betänkandet. Beträffande dimensioneringen av lärarutbildningen vill jag bara göra ett tillägg. Vi har i utskottet självfallet varit medvetna om att den hastiga förändringen av lärarutbildningens dimensionering bara är en faktor. Givetvis måste också önskemål att relativt snabbt få fram utbildad personal till olika sektorer i samhället, liksom också — i motsatt läge — risken för att personer med viss utbildning inte kan få arbete i sitt yrke vägas in. Jag sade inledningsvis att det i utskottet har förelegat en betydande grad av enighet, men helt eniga har vi inte varit. Detta har ju också framgått av tidigare inlägg. Moderata samlingspartiet avviker på en punkt, nämligen vad gäller speciallärarutbildningen för särskola och grundskola, där man har reserverat sig. Herr Nordstrandh uppehöll sig speciellt vid den frågan, som ändå är en mindre punkt i utskottets betänkande. Han sade också att vi har anlitat speciella hjälpgummor, och han räknade upp ett antal sådana. Några av de gummorna fann herr Nordstrandh gamla och ganska slitna, andra däremot var litet nyare och fräschare. Men en gumma angavs ändå fel i sammanhanget, nämligen lärarutbildningsutredningen LUT 74. Den förekommer inte alls. Vad vi hänvisar till är SIA och den aviserade kartläggningen, men LUT 74 har vi inte hänvisat till. Den korrigeringen bör kanske här göras. Vad SIA beträffar vill jag säga att även om det f.n. råder brist på speciallärare finns det kanske — när man ser hur SIA har attackerat det problemet — skäl för att vara litet försiktig med att utvidga speciallärarutbildningen. SIA vill dels bredda den, dvs. ge flera en viss speciallärarutbildning, dels också fördjupa utbildningen för vissa lärare som skall undervisa elever vilka kräver alldeles speciella insatser av lärarna. Det kan med andra ord hända att vi får en annan speciallärarutbildning, och då bör man nog vara litet försiktig med att utvidga den utbildning vi nu har. Det är inte så att vi har ställt oss helt kallsinniga nu och för alltid, utan vi avvaktar utvecklingen där. Man kan väl säga att det också är en form av realbedömning att göra sådana avvägningar. Herr Nordstrandh slog fast med emfas att vi inte har gjort någon realbedömning, men det kan väl sägas vara en realbedömning att avvakta resultatet av pågående utredningar som arbetar med dessa frågor. Det har redan framgått att det är vpk som står för de tre övriga reservationerna. Innehållet i dem har också framgått med all önskvärd tydlighet. Utskottet har i detta sammanhang pekat på problemen med alltför hastiga svängningar i utbildningskapaciteten, vilka utskottet anser tala mot alltför drastiska ökningar av intagningskapaciteten från det ena året till det andra. Det tillkommer i alla fall 384 nya utbildningsplatser enligt propositionens förslag, och det är en rätt bra uppgång. Men det skall också betonas att vi å andra sidan har stor förståelse för att förskollärarutbildningen kraftigt behöver vidgas med hänsyn till den mycket angelägna barnstugeutbyggnaden. Därför har utskottet också nämnt två andra personalgrupper som bör kunna tas med i räkningen. Det är lågstadielärarna, som med en kompletterande utbildning borde kunna användas i barnstugorna, inte minst med hänsyn till det angelägna i att få ökad kontakt och ett ökat samspel mellan förskola och lågstadium. Jag tror inte att man som fru Lantz gjorde skall nonchalera den synpunkten. Jag tror att det är viktigt att öka den kontakten, och detta kan vara en metod. Där finns alltså ett argument för att gå en bit på den här vägen också. Den andra grupp som utskottet nämnt i detta sammanhang är barnskötarna. Också de skulle med en kompletterande utbildning kunna fylla platser som förskollärare. Den persongruppen har, som utskottet skriver, ofta en lång och rik erfarenhet av förskoleverksamheten. Det tyckte fru Lantz inte gällde alla. Utskottet har naturligtvis uttalat sig om persongruppen i stort, inte om varje individ. Det är självklart att det också där finns variationer av erfarenheten av förskoleverksamhet. Det som överraskar i vpk-reservationerna är förslaget om begränsningar av bristutbildningen av förskolepersonal. Det förvånar dels därför att bristutbildade personer borde vara bättre än inte alls utbildade personer även från vpk-synpunkt, dels och framför allt därför att vpk i sitt förslag vill ytterligare begränsa möjligheterna för bl.a. personer med annan bakgrund och lång praktisk erfarenhet att få den utbildning vi nu talar om. Jag avser då givetvis barnskötarna. Jag trodde att vpk månade speciellt mycket om den gruppen, men det verkar inte så. Det är inte så att man skall ta från den ena bristen för att lösa den andra bristen, som fru Lantz uttryckte det. Man får väl också anlägga den synpunkten på detta, att man med detta förslag ger en del barnskötare som individer en möjlighet att fortsätta sin utbildning och komma in på en annan yrkeslinje, visserligen på samma arbetsplats men kanske med något andra arbetsuppgifter. Vpk har här givit belägg för den utbildningskonventionalism som man tidigare kunnat spåra hos vpk när det gäller vägarna fram till olika utbildningsmål. Det är detta ett fint exempel på. Vpk vill ha utbildningstiden förlängd till tre år. Det tycker jag är en aning inkonsekvent, särskilt från vpk-synpunkt. Man kräver ökad takt i förskollärarutbildningen, och förlänger man då utbildningstiden så motverkar det de syften som vpk driver med sådan emfas i andra delar av betänkandet, nämligen att man skall gå fram ännu snabbare och utbilda ännu fler förskollärare. Kostnadsfrågan, som fru Lantz också gjorde ett nummer av, behöver man inte uppehålla sig särskilt mycket vid. Vpk har aldrig bekymrat sig särskilt mycket om finansieringen av saker och ting, och det behöver man inte heller göra när man är så långt från ansvar som vpk är och alltid har varit här i landet. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! När utskottet sopar undan motion 540 och dess tre yrkanden på det sätt som sker i betänkandet tycker jag nog ändå att man har anledning att säga att utskottet påkallar 1974 års lärarutbildningsutredning. Den nämns två gånger på s. 12, där utskottet behandlar de frågor som rör speciallärarutbildningen. Utskottet säger att 1974 års lärarutbildningsutredning enligt sina direktiv förutsättningslöst skall pröva frågan om speciallärarutbildningens organisation och dimensionering. Med hänvisning till detta avstyrker utskottet motionen 540, yrkandet 2, som det heter — det gäller en plan för utbildningen av speciallärare. 1974 års lärarutbildningsutredning kommer tillbaka längre ner — i ett annat sammanhang, som inte direkt berör den här motionen, men en liknande sak. Där talas det åter om att denna utredning skall ”pröva bl.a. speciallärarutbildningens dimensioner och organisation”, så jag tycker ändå att LUT spökar — om inte direkt på scenen, så i alla fall i kulisserna och fullt synligt. Vad beträffar realbedömning, herr Gustafsson i Barkarby, kan man ju ha olika meningar om vad som skall ligga i det begreppet. Jag tycker för min del att man, när man nu ändå relativt utförligt har behandlat den här motionen och andra motioner inom samma område, skulle i en ordentlig realbedömning också kunna ta in det som jag i mitt anförande tidigare drog fram, nämligen frågan: Behövs det fler behöriga speciallärare, eller behövs det inte? Svaret på den frågan måste ju leda fram till vissa slutsatser och vissa åtgärder, antingen nu eller senare. Det är faktiskt ändå så, att ungefär 30 96 av speciallärarna inte har speciallärarutbildning; det kan vi aldrig komma ifrån.
Herr talman! Frågan gäller väl vad man vill med förskolan, herr Gustafsson i Barkarby! Vill man ha en barnparkering, eller vill man ha en god kommunal barnomsorg? Är det riktigt att daghem som är färdiga får stå oöppnade, såsom det har hänt i Botkyrka, därför att det fattas utbildad personal? Nr 60 Herr Gustafsson säger också att han är rädd för hastiga svängningar, Torsdagen den att det tillkommer 384 platser och att detta är rätt bra. Han är nöjd 17 april 1975 med det. Men ställd mot siffran 58 000, som skulle behöva utbildas fram = — till år 1980, är siffran 384 synnerligen låg. Jag tror inte att det finns = Anslag till lärarutnågon risk för kraftiga svängningar i den här frågan, eftersom bristen = bildning på utbildad personal är så katastrofal. Sedan till frågan om huruvida man skall utvidga sambandet mellan lågstadielärare och förskollärare. Är det vettigt att först utbilda folk till lågstadielärare för att sedan upptäcka att de blir arbetslösa och därefter behöva omskola dem till förskollärare? Jag tycker detta är ett belysande exempel på dålig planering! Till sist frågar herr Gustafsson, om jag inte tycker att det är bättre med bristutbildad personal än med ingen utbildad personal alls. Jo visst! Det har vi också sagt att det är; sett i ett kort perspektiv och som en nödlösning kan vi mycket väl tänka oss det. Men vi vet också att det finns en enorm brist på barnskötare, och att då utbilda dem till förskollärare anser vi vara dålig ekonomi. Det är en brist på ungefär 20 000 barnskötare. Då tycker vänsterpartiet kommunisterna att det är bättre att satsa på den reguljära utbildningen, där det också finns ett mycket stort antal kvalificerade sökande. Över 5 000 avvisas nu varje år.
Herr talman! Herr Nordstrandh menade att LUT möjligen inte spökade på scenen men väl i kulisserna fullt synligt. Jag vet inte hur länge vi skall hålla på att tala bildspråk på det här sättet, men på s. 12 i samma stycke där den motion det här gäller avstyrks sägs det: ”I avvaktan på resultatet av denna kartläggning och på ställningstagande till förslag från utredningen om skolans inre arbete anser sig utskottet inte nu böra förorda en förändring av intagningskapaciteten på utbildningsgren 1 av speciallärarlinjen. Men hänvisning härtill avstyrker utskottet motionen 1975:40 yrkandet 1 och motionen 1975:1416.” Det var med hänvisning till dessa båda saker som vi avstyrkte förslaget. Om herr Nordstrandh kan få det till att LUT spökar någonstans i detta sammanhang, är han duktig. Jag kan inte ens se att LUT spökar i kulisserna i det här avseendet. Jag menade inte, fru Lantz, att barnstugorna skall tjäna som barnparkering. Om man säger att det är rätt bra med 384 nya utbildningsplatser innebär det i och för sig inte att man är nöjd, men det kan vara på sin plats att ibland göra nyanseringar även i denna sal. Fru Lantz säger att det inte kan vara vettigt att först utbilda lågstadielärare och sedan göra dem till förskollärare. Det är klart att man kan tycka att det inte är en särskilt bra reguljär gång, men om lågstadielärare skulle bli arbetslösa kan det väl i och för sig vara ett skäl att skola om dem. Vi har pekat på att antalet intagna till förskolläraroch lågstadielärarutbildning varit relativt konstant under en period. Om det blir 293 en nedgång i den ena gruppen kan man försöka styra över dem till den andra gruppen. Det är inte en idealisk ordning, men det kan vara ett sätt att hjälpa lågstadielärare. Men detta är inte det enda motivet. Ett annat motiv är att man på detta sätt får ett slags koppling mellan lågstadium och förskola. Det kan väl vara bra att man förutom den reguljära gången för förskollärare också får förskollärare som har gått andra vägar, det må sedan kallas bristutbildning av olika slag. Det finns alltså ytterligare ett argument för att man kan använda dessa metoder i den situation som i dag råder.
Herr talman! Jag medger att det inte är särskilt kreativt att diskutera hur mycket LUT redan på sitt andra år spökar i utbildningsutskottets betänkanden. Men jag vill erinra herr Gustafsson i Barkarby om att motionen 540 innehåller flera yrkanden. Dess andra yrkande avstyrker utskottet genom att hänvisa till 1974 års lärarutbildningsutredning. Att vi sedan i vår reservation har koncentrerat oss på det första yrkandet, som innehåller en direkt dimensionering, är en annan sak. För avstyrkandet av motionen används emellertid onekligen LUT, låt mig upprepa det, som en tämligen nyanställd hjälpgumma.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att den koppling som herr Gustafsson i Barkarby gör mellan lågstadium och förskola är en dålig motivering. Det är ett sätt att skyla över en bristfällig planering vad gäller lågstadielärarutbildningen. Om det behövs 58 000 utbildade lärare på detta område, hur skall vi då få fram dem om vi inte börjar genast?
Herr talman! Jag trodde att herr Nordstrandh sysslade med det som han har reserverat sig mot i utskottet. Jag vet att herr Nordstrandh har varit med om att väcka flera motioner där det finns olika yrkanden, men jag trodde som sagt att det var de punkter som man reserverat sig mot som man drev i en sådan här debatt.

Herr talman! Som flera tidigare talare framhållit har lärarutbildningsfrågorna visat sig bli ett av de svåraste avsnitten i utbildningsutskottets arbete under våren. För ett tiotal år sedan förelåg en stor brist på utbildade lärare för alla stadier. Kritiken mot de ansvariga för att inte ett tillräckligt stort antal lärare utbildades var hård. Den kom från kommuner som förgäves sökte rekrytera behöriga lärare, den kom från lärarnas fackliga organisationer och den kom från de ungdomar som ute i skolorna uppehöll lärartjänster utan att ha utbildning och utan större hopp om att komma in på utbildningsanstalterna. I det läget togs beslut om en kraftig ökning av utbildningskapaciteten. 1967 fastställdes den nu gällande lärarhögskoleorganisationen av riksdagen. Planer för tilloch nybyggnad av vissa lärarhögskolor togs fram. Ambitionen var att snabbt utbilda ett tillräckligt stort antal lärare för att få tjänsterna inom skolväsendet besatta med behöriga innehavare. De siffror på antalet intagningsplatser som utskottet nu redovisar, dels från slutet av 1960-talet och dels det nu föreslagna antalet, visar klart den stora och kraftiga svängning som utbildningsorganisationen utsatts för under den här perioden. Det kan därför finnas anledning att påminna om de svårigheter som föreligger när det gäller att göra prognoser för behovet av utbildningsplatser. Erfarenheterna har visat att prognoserna kan ge en uppfattning om trenden men inte om det exakta behovet. Det finns många faktorer utöver ålderssammansättning, lärarbenägenhet, geografisk bundenhet m.m. som kan komma att påverka behovet av lärare i framtiden. Dit hör bl.a. förlängningen av ersättningstiden för föräldrapenningen, förslaget om den rörliga pensionsåldern och institutet facklig förtroendeman. Utskottet har i den här situationen upplevt en stor tveksamhet inför den drastiska nedskärning som budgetpropositionen föreslår. Från centerns sida har vi hävdat att det är viktigt att söka sig fram till en sådan avvägning att man i fortsättningen utbildar ett tillräckligt stort antal lärare men att utbildningskapaciteten inte får vara så stor att man utbildar lärare som sedan inte har möjlighet att få arbete. Vi har ställt oss bakom den bedömning utskottet gjort när man något minskar effekten av den föreslagna drastiska nedskärningen genom att öka intagningen till lågstadieutbildningen med 48 platser. Utskottet har inte gjort något uttalande om var dessa grupper skall placeras. Det är självfallet en svår fråga som fordrar noggranna överväganden. Därför är det viktigt att den arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet som skall se över de frågor som hör samman med lärarhögskolornas organisation och intagningskapacitet arbetar snabbt och i nära samarbete med de berörda skolledningarna och personalen. Fru Frenkel och fru Söder har i en motion begärt förslag om åtgärder för att trygga sysselsättningen för de anställda vid lärarhögskolorna. Detta har varit ett viktigt och återkommande inslag i de överläggningar utskottet haft i dessa frågor. Många uppslag har under arbetets gång redovisats för utskottet. Dit hör fortbildningsverksamhet, utbildning av nya grupper och ökad satsning på pedagogisk forskning. Enligt vår uppfattning blir det en av de stora arbetsuppgifterna för den departementala arbetsgruppen att gå igenom dessa möjligheter och att skissera en framkomlig väg. Det väsentliga är enligt vår uppfattning att man snabbt får en belysning av möjligheterna att ge personalen väsentliga arbetsuppgifter även i fortsättningen. Ett flertal motioner tar upp problemet med bristen på utbildade speciallärare. I en motion av herr Gustavsson i Alvesta m.fl. redovisas t.ex. att i Kronobergs län bedrevs läsåret 1973/74 endast 26 96 av special undervisningen av behöriga lärare. För Blekinge län var motsvarande siffra 24 96. Detta trots att kapaciteten för utbildning av speciallärare kraftigt byggts ut under senare år. Vi är från centerns sida medvetna om de problem som föreligger, t.ex. att det i en del rektorsområden fungerar så att de yngsta och mest oerfarna lärarna får upprätthålla speciallärartjänsterna. Det innebär naturligtvis att man har svårigheter att ge barnen och ungdomarna den undervisning dessa så väl behöver, men det betyder också att man lastar på en ung och nyutbildad människa en mycket svår arbetsuppgift. Samtidigt anser vi att då SIA-förslaget nu är under remissbehandling och det är svårt att överblicka exakt vilka konsekvenser ett kommande förslag kan få när det gäller behovet av speciallärare, så är det lämpligt att dröja något med en utbyggnad av utbildningskapaciteten. Det är utan tvivel så att mycket av den ytterligare pedagogiska och psykologiska kunskap liksom den praktiska övning som speciallärarutbildningen ger är av sådan art att de flesta lärare i sitt dagliga arbete har nytta härav. SIA har också lagt fram förslag om hur en sådan här vidareutbildning av lärarna skall kunna ske. Dessutom har det i propositionen aviserats en kartläggning av vilken typ av tjänster som personer med speciallärarutbildning upprätthåller. Det är viktigt att en sådan kartläggning kommer till stånd. Den bör bl.a. kunna ge ytterligare information för att bestämma den kommande intagningskapaciteten till den här utbildningen. Samtidigt kan man på det sättet få ytterligare information om de svårigheter som i dag möter speciallärarna i deras dagliga arbetssituation. Och kanske kan man genom att där vidta vissa förändringar få en större tjänstgöringsbenägenhet bland de utbildade speciallärarna. När det gäller det närmaste budgetåret ansluter vi oss därför till utskottsmajoritetens ställningstagande att inte nu öka utbildningen. Sedan 1971 gäller dels vissa bestämmelser om reseersättning till studerande vid bl.a. vissa lärarutbildningsanstalter, dels bestämmelser om bidrag till studerande för vissa kostnader i samband med studiepraktik. Genom den omläggning av praktikorganisationen för lärarkandidater som beslutades för ett år sedan, kom även dessa att omfattas av de här bestämmelserna. Bestämmelserna har en sådan utformning att de drabbar grupper som inte kan fullgöra sin praktik på studieorten eller inom rimligt pendlingsavstånd. Omläggningen medförde att gruppen som drabbades av de här orättvisorna blev större, och därmed växte också kravet på en lösning. Detta har tagits upp bl.a. i en centermotion. Utskottet påpekar att den långsiktiga lösningen av dessa frågor är avsedd att behandlas i den nya studiesociala utredningen. Men samtidigt pekar utskottet på nödvändigheten av att snabbt rätta till de påtagliga orättvisor som råder, genom att bemyndiga regeringen att revidera de nu gällande bestämmelserna så att de studerande kan fullgöra sin praktikutbildning enligt fastställd ordning under likvärdiga ekonomiska förhållanden. Det är ett bra besked som utskottet därmed ger de studerande på lärarhögskolorna. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till hemställan i dess helhet i utbildningsutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! Det är motionen 1975:1342 som ger mig anledning till detta inlägg. Ifrågavarande motion har väckts av samtliga partiers representanter på Uppsala läns-bänken. Motionen har föranletts av att det i regeringens proposition 1975:1, vad avser intagning till lärarhögskolornas klasslärarutbildning budgetåret 1975/76, anmäls att intagning till lärarhögskolan i Uppsala icke skall ske. Vårt yrkande i motionen innebär att riksdagen måtte följa skolöverstyrelsens förslag om intagning till samtliga 15 lärarhögskolor — alltså även till den enda utelämnade skolan, den i Uppsala. I motionen pekas på flera anledningar till vårt yrkande. Jag vill helt kort nämna några. Sambandet lärarhögskola-universitet är en, med speciell hänsyn till värdet av ett kontinuerligt växelspel mellan lärarutbildningen och den pedagogiska forskningen. En annan är den tillgång som ligger i systemet med sammanhållen ämnesoch klasslärarutbildning, som är föremål för 1974 års lärarutbildningsutrednings intresse. Vi pekar också på de stora olägenheter som uppstår för berörd personal, med flera friställningar som följd. Dessutom belyses de betydande administrativa svårigheter som uppstår genom en alltför kort avvecklingsperiod mellan förslaget, beslutet och ikraftträdandet. Utskottet har inte ansett sig kunna biträda vårt yrkande, ett förhållande som jag givetvis beklagar. Utskottet har varit enigt på den här punkten, och jag finner inte skäl att yrka bifall till motionen. Det främsta skälet härtill är dock utskottets skrivning. I densamma har ett flertal synpunkter framförts som jag anser utgöra klara uttalanden för motionens plädering. Således har utskottet anmält tveksamhet inför den drastiskt sänkta intagningskapacitet, som föreslås i propositionen. BI. a. pekar man på ett förväntat behov av ökad fortbildningsverksamhet. Utskottet förutsätter också att den departementala arbetsgruppen för lärarhögskolefrågor som tillsatts allvarligt överväger problem som är förenade med drastiska förändringar i intagningskapaciteten för följande budgetår. Jag hälsar också med tillfredsställelse utskottets uttalade förutsättning att den nämnda = Nr 60 arbetsgruppen i sitt arbete tar erforderliga kontakter med företrädare för Torsdagen den vederbörande lärarhögskola och kommun innan slutliga förslag läggs 17 april 1975 fram. Det är ett angeläget påpekande inte minst mot bakgrund av att dylikt samråd inte i tillfredsställande form fördes före departementets = Anslag till lärarutställningstagande till slopad intagning vid lärarhögskolan i Uppsala = bildning 1975/76. Utskottets mening om att det bör ankomma på regeringen att avgöra till vilka lärarhögskolor de av utskottet föreslagna ytterligare intagningsplatserna för klasslärarutbildning budgetåret 1975/76 skall förläggas kan jag acceptera. Jag förstår den principiella synen, men givetvis är det motionärernas varma förhoppning att lärarhögskolan i Uppsala kommer i fråga för intagning. Ett sådant beslut från regeringens sida finner jag ur saklig synpunkt ytterst välmotiverat. Jag yrkar således, herr talman, bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkande nr 10.

Herr talman! Som en av tillskyndarna till motionen 1342 vill jag till en början konstatera att utskottet med rimliga säkerhetsmarginaler i dimensioneringsfrågan gjort ganska nyanserade och samtidigt försiktiga bedömningar av en svår bedömbar och osäker utveckling. Utskottet kan helt visst räkna med starkt stöd här i kammaren för slutsatsen att det vore oklokt att i nuläget sänka antalet intagningsplatser vid lärarhögskolorna så drastiskt som budgetpropositionen i denna del föreslår och förebådar. Det gäller i stället att ”skynda långsamt”. Utskottet har dock lagt in en brasklapp i skrivningen med uppmaningen att försiktighet måste iakttas i fråga om annan intagningskapacitet för nästa budgetår än som förutsatts i budgetpropositionen, eftersom planeringen för läsåret 1975/76 fortskridit relativt långt. Det låter sig sägas - men jag utgår ifrån att man i planeringen också räknat med alternativ och inte utan vidare satt likhetstecken mellan budgetpropositionens förslag och riksdagens beslut. Hur som helst utgår utskottet från att systemet är så flexibelt att ytterligare 48 platser bör kunna tillföras lågstadielärarutbildningen. Fördelningen av detta tillskott skall tillkomma regeringen efter — föreställer jag mig — hörande av bl.a. skolöverstyrelsen och lärarutbildningsutredningen.

Det är emellertid uppenbart att motionens syfte i allt väsentligt också skulle till 299 I förhoppningen att regeringen kommer att handla i den riktningen vill jag yrka bifall till utskottets förslag i vad det avser dimensioneringsfrågorna.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig vad regeringen — därest något aluminiumverk inte byggs i Jokkmokk — har för alternativt och lika sysselsättningsskapande projekt att sätta i dess ställe. Efter samråd med arbetsmarknadsministern vill jag anföra följande. I svaret på en liknande fråga av herr Lövenborg om statligt aluminiumverk i Jokkmokk förra hösten redovisade jag att regeringen uppdragit åt statens industriverk att utreda vissa frågor rörande marknaden för aluminium och aluminiumprodukter i Sverige. I delrapporten Aluminiumkonsumtionen i Sverige 1975-1990 har statens industriverk kommit till slutsatsen att det under förutsättning av en höjd självförädlingsgrad eller ökad export sannolikt skulle finnas utrymme för ytterligare en aluminiumanläggning för en produktion år 1980 av ca 50 000 årston.

Jag vill samtidigt framhålla att alldeles oavsett om ett aluminiumverk kommer att förläggas till Jokkmokk eller inte är utvecklingen i kommunen givetvis föremål för fortlöpande uppmärksamhet från regeringens sida. Inom ramen för i första hand regionaloch industripolitiken sker en ingående prövning av möjligheterna att etablera sysselsättningsskapande projekt i Jokkmokk. Vidare pågår, som herr Lövenborg känner till, arbetet med Länsplanering 1974, inom vars ram länsstyrelse och kommuner bl.a. lägger fram sina förslag till åtgärder för att lösa eventuella problem inom resp. län. Regeringen avser att senare i särskild proposition behandla dessa frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga, men frånvaron av besked angående det diskuterade smältverket i Jokkmokk kan knappast göra människorna i den kommunen särskilt hoppfulla. Det har ställts mycket stora förhoppningar på det här projektet. Jag tror att det är onödigt för mig att beskriva situationen i Jokkmokks kommun för industriministern; den känner han säkert väl till. De stora basnäringarna har undan för undan minskat i omfång. Rationaliseringarna i skogen och nedläggningarna av jordbruk har ställt massor av folk utan sysselsättning. Den starka utbyggnaden av vattenkraften gav i alla fall många som friställdes inom de gamla basnäringarna en chans att leva kvar i kommunen, men alla visste att vattenkraftsutbyggnaden inte kunde lösa problemen på längre sikt. Det måste också regeringen ha vetat. I mitten av 1960-talet började Vattenfall trappa ner sin verksamhet. Under åren 1965-1970 förlorade Jokkmokks kommun 1 300 arbetstillfällen. Det var framför allt den minskade vattenkraftsutbyggnaden som fick det resultatet. När vattenkraftsutbyggnaderna nu snart är helt avslutade i Jokkmokks kommun står ytterligare 1 000-talet arbetstillfällen på minussidan. I det läget är det ganska naturligt att man med glädje och mycket stora förhoppningar har låtit diskussionerna kretsa omkring aluminiumsmältverket, som skulle ha kunnat ge kommunen ett direkt sysselsättningstillskott på mellan 500 och 600 arbetstillfällen, har det sagts. I den socialdemokratiska regeringsavisan i Norrbotten framställdes projektet för något halvår sedan som någonting självklart och regeringen därmed också som den räddande ängeln. Desto större blev besvikelsen när statens industriverk för någon vecka sedan kom med det negativa beskedet att det inte skulle vara lämpligt att förlägga ett aluminiumsmältverk till Jokkmokks kommun. Såvitt jag förstår av andra samtal med industriministern delar han den uppfattningen, även om det inte klart sägs ut i svaret. Jag skulle vilja ställa ett par frågor. Den ena anknyter till vad industriministern sade i svaret om att den här rapporten skall noga granskas inom industridepartementet. Jag vill betona att det är mycket bråttom och frågar därför: Hur länge skall man granska rapporten? Den andra frågan är: Vill statsrådet vid den här prövningen medverka till att man gör en total samhällsekonomisk kalkyl av den typ som gjordes exempelvis när det gällde Stekenjokk?
Herr talman! Helt kort: Granskningen av rapporten dels i departementet, dels genom underhandsremisser måste ju ta några månader. Beträffande den samhällsekonomiska kalkylen har vi väl anledning att nogsamt studera vad som kommer fram från länsstyrelsen i anslutning till den regionala plan, Länsplanering 1974, som man nu håller på med. ningsskapande industriprojekt Jokkmokk Jag skulle tänka mig att vi där har ett tillräckligt material för att också göra en bedömning av vilka insatser som kan komma att bli nödvändiga. Att insatser är nödvändiga är vi medvetna om, och vi skall naturligtvis arbeta med detta.

Herr talman! Jag tycker att just den totala samhällsekonomiska bedömningen borde vara mycket väsentlig när det gäller bl.a. det här projektet. Jag hoppas verkligen att det inte tar längre tid än vad statsrådet här har förutsatt att få ett klart besked om möjligheten av andra alternativ. Industriverket säger i sin rapport att ett aluminiumsmältverk inte blir samhällsekonomiskt lönsamt. Men frågan är hur man över huvud taget kan säga detta. Det har inte gjorts någon samhällsekonomisk bedömning, och ändå använder man den formuleringen. Det är ju en sådan bedömning som borde ha legat till grund för övervägandena och som jag hoppas skall göra det i fortsättningen. Jag är nämligen övertygad om att vid en total samhällsekonomisk bedömning, där man tar med alla dessa konsekvenser, skulle det visa sig bli en lönsam affär. Vad kostar arbetslösheten samhället? Vad kostar folkomflyttningen, den raserade samhällsservicen och alla andra negativa följder av att en kommun rasar ihop? För det är ju vad som kommer att hända om inte Jokkmokks kommun får ett mycket rejält sysselsättningstillskott. När det gäller aluminiumsmältverket har det också sagts att närheten till kraftverk är en viktig förutsättning. Denna förutsättning har man i Jokkmokk. Att förlägga smältverket någon annanstans skulle innebära att elström från Jokkmokk måste till för att driva produktionen. Det låter inte särskilt vettigt. Men om det nu inte blir ett aluminiumsmältverk, vad kan man då ha i beredskap? Eller står man alldeles tomhänt? Kan inte industriministern ge en enda konkret antydan om det verkligen finns något annat att hoppas på? Det är väsentliga frågor för människorna i kommunen.

Herr talman! Herr Molin har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Göteborgs kommun blir representerad i den s.k. varvskommis Sammansättningen av kommissionen i den aktuella Eriksbergskrisen har tagit sikte på att kommissionen skulle innehålla största möjliga sakkunskap i varvsfrågor, juridik och ekonomi. Regeringens avsikt har således inte varit att kommissionen skulle vara sammansatt av representanter för partsintressen. Givetvis är kommissionens arbete av allra största intresse för Göteborgs kommun, och det är angeläget att kommissionen håller nära kontakt med bl.a. kommunstyrelsen i Göteborg för att löpande informera om arbetets gång. Enligt vad jag har erfarit har också sådana överläggningar ägt rum. Det bör f. ö. påpekas att kommunen har en direkt kontaktpunkt med kommissionen genom att en av medlemmarna är ledamot av Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt den s.k. programkommittén för näringsliv och kommunikationer. Mot denna bakgrund är jag övertygad om att Göteborgs kommun kommer att kunna följa varvskommissionens arbete på ett tillfredsställande sätt.

Herr talman! Jag skall be att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Här behöver jag väl inte orda om varvens betydelse för Göteborg. Sysselsättningen vid storvarven Eriksberg, Götaverken och Lindholmen är en jättefråga för Göteborg och göteborgarna. Störningar i sysselsättningen vid varven kommer ju att drabba Göteborg, och det blir kommunen som i rätt hög grad får ta stötarna av bl.a. ekonomisk natur. Kommunen berörs alltså ganska nära av detta, och kommunen har också närmare information om förhållandena än vad staten har. Det är viktigt att man här har i minnet att samhället inte bara är staten, som man kanske ibland föreställer sig om man sitter i kanslihuset, utan i lika hög grad kommunerna. Därför har Göteborgs kommunstyrelse gjort en framställning om att kommunen skulle bli representerad i varvskommissionen. Industriministerns svar är på den punkten inte särskilt positivt, och jag ställer mig tveksam inför två av argumenten. Det ena är att industriministern säger att kommissionen inte skall bestå av representanter för partsintressen. Jag uppfattar inte kommunen som en partsrepresentant i vanlig mening. Kommunen har inte några ägarintressen eller liknande utan företräder Göteborgs befolkning och kan i den meningen inte betecknas som en part. Det andra jag reagerar mot är att industriministern säger att kommunen redan har en kontaktpunkt med kommissionen genom att en av medlemmarna i kommissionen är ledamot av bl.a. kommunstyrelsen. Det faktum att en företrädare för en minoritet i kommunstyrelsen av andra skäl ingår i kommissionen tänkte jag mig inte skulle ha påverkat industriministern till att säga nej till kommunstyrelsens begäran, bakom vilken styrelsens icke-socialistiska majoritet står. Nog borde kommunen här, liksom i andra sammanhang, själv få välja vem som skall vara dess representant och föra dess talan.
Herr talman! Rörande den sista punkten herr Molin nämnde påpekar jag i mitt svar att kommunen har en direkt kontaktpunkt med kommissionen. På ett sätt är det en tillfällighet. Eftersom vederbörande är såväl jurist som ombudsman i Metall var det av flera skäl lämpligt att utse honom till att delta i kommissionens arbete. Jag ville sedan bara säga att han har kontakter med kommunstyrelsen. Han representerar alltså i det avseendet varken en majoritet eller en minoritet i Göteborgs kommunstyrelse — det är en tillfällighet. Men det viktigaste är, som jag ser det, att Göteborgs kommun har tillfälle att följa varvskommissionens arbete genom ganska täta kontakter med kommissionen. Vi är helt överens om att den här frågan är av utomordentlig betydelse för Göteborgs kommun och då naturligtvis också för den kommunala ledningen. Men att placera in företrädare för kommunen i själva varvskommissionen skulle ställa oss inför en hel del besvärligheter. Skulle vi om frågan om en gemensam varvsrörelse kom upp ta in företrädare för Uddevalla, Landskrona och Malmö kommuner också? Det är riktigt med kontakter mellan kommissionen och kommunen och om det erfordras mellan kommunen och regeringen. På samma sätt får regeringen vara beredd att ta emot representanter för Landskrona kommun och Uddevalla kommun för att informera om vad som händer och sker.
Herr talman! Det är i och för sig bra att den ledamot av varvskommissionen som industriministern omnämner i sitt svar är ledamot där, men han är det inte som företrädare för Göteborgs kommun och kan inte ersätta behovet av en sådan företrädare. Det är i och för sig värdefullt att det har hållits överläggningar med kommunen och kommer att hållas sådana överläggningar, men det hade varit bättre att följa den linje som kommunstyrelsens majoritet gått på och låta en representant formellt utsedd av kommunen vara med i kommissionen.

Herr talman! Herr Olof Johansson i Stockholm har frågat mig när regeringen kommer att ge en samlad redovisning av tillgängligt material angående driftstörningar, kontroll, risker och ekonomi vid svenska kärn kraftverk och om detta kommer att ske i sådan tid att det kan bilda Nr 60 underlag för riksdagens beslut senare i vår. Torsdagen den Flertalet av de frågor herr Johansson ställer har belysts i en av statens 17 april 1975 kärnkraftinspektion framlagd rapport den 9 september 1974, vilken om I fattar erfarenheterna fram till juni 1974. Redogörelse för denna rapport — Om redovisning till liksom för en rad andra rapporter, utredningar m.m., som belyser kärn = riksdagen av kraften ur olika synvinklar, har lämnats i den nyligen framlagda pro = driftstörningar positionen om energihushållning m.m. Enligt vad jag inhämtat håller — m.m. vid kärnkärnkraftinspektionen nu på att sammanställa en ny rapport om drift — kraftverk störningar vid kärnkraftverk som har inträffat efter den 1 juni 1974. Rapporten beräknas föreligga om någon vecka. Jag avser att återkomma till de här aktuella frågorna i samband med riksdagens behandling av energifrågorna senare i vår.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är naturligtvis, som jag också sagt i förtexten till frågeställningen, de inträffade driftstörningarna vid Oskar I och det svar som jag fick i oktober förra året efter pumphaveriet vid Ringhals II, då vi hade anledning diskutera de brister i kontrollen som den gången avslöjades. Några veckor senare ställde också industriministerns egen statssekreterare flera frågor till statens kärnkraftinspektion angående kontrollen från SKI:s och vattenfallsverkets sida; dessutom frågade han vilket formellt ansvar inspektörerna har vid övervakning i samband med de då aktuella haverierna vid Ringhals. Det är riktigt som industriministern sade att man rapporterar om en hel del av detta i energipropositionen, inte minst om kontrollsystemet. Det refereras där mycket utförligt. Däremot tycker jag att redogörelsen för de konkreta och s.k. onormala händelserna vid kärnkraftverken är mera övergripande till sin karaktär och sällan går in på några detaljer. I övrigt finns det rapporter - som jag också har haft tillgång till — från bl.a. Chalmers tekniska högskola, där man har tagit upp och analyserat 89 kända fall av sådana här händelser vid kärnkraftverken. Jag tycker uppriktigt sagt att man har gått litet lättvindigt förbi dessa händelser, och det är därför som jag har väckt frågan nu, trots att vi har att vänta en större debatt senare. Jag är tacksam för det besked som nu lämnats, att man med en ny rapport kommer att följa upp händelseutvecklingen efter slutet av juni 1974, och jag hoppas att den rapporten blir fylligare till sin karaktär än i varje fall de redogörelser som lämnas i propositionen. Det är viktigt att mycket av denna materia finns med i underlaget för riksdagens kommande beslut, inte bara i rapporter som är svåra att få tag i. Vidare tycker jag att de ekonomiska frågorna ofta diskuteras för litet. I propositionen talar man om de frågorna i övergripande formuleringar. Man utgår från bedömningar som gjorts i utlandet osv. Men man gör ingen koppling mellan driftstörningarna vid våra igångsatta kärnkraftverk 307 här i Sverige och ekonomin, t.ex. detta att Oskar I 1974 bara var infasad i nätet i 3067 timmar dvs. 35 96 av året. På den punkten angående tillgängligheten finns det inga uppgifter i energipropositionen om vilka slutsatser man drar av våra inhemska erfarenheter. Det finns också anledning att fråga — och det går dessutom rykten om det — om inte hela turbinen i Oskarshamnsverket måste bytas ut efter den senaste skadan.
Herr talman! Jag utgår ifrån att utskottet vid sin handläggning av energipropositionen uppmärksammar att vi nu om någon vecka bör ha en ny rapport och att utskottet då, om man behöver komplettera sitt material, ser till att man får föredragningar i ärendet. Jag delar herr Olof Johanssons i Stockholm uppfattning att det är mycket viktigt att vi ser till driftsäkerheten och det ekonomiska utnyttjandet av de kärnreaktorer vi har i drift. För en del av de reaktorerna är vi nu inne i startskedet, och då måste vi räkna med att störningar kan uppstå. Jag har emellertid noterat att både Oskarshamn I och II har varit i full drift under de tre första månaderna i år. Tyvärr inträffade, som herr Johansson i Stockholm nyss anförde, ett turbinfel på nytt för ett par veckor sedan. Man har nu under hand sagt att man avser att låta reaktorn stå stilla för att göra den översyn som eljest skulle ha gjorts i sommar. De tre månadernas erfarenheter är utomordentligt goda. Under den tiden har de två reaktorerna gett oss ett mycket värdefullt tillskott av elenergi och svarat för drygt 8,5 96 av den totala energiproduktionen i år. Men det är klart att det är för kort tid för att man skall kunna göra en ekonomisk bedömning. Det får man göra när man har längre erfarenhet.
Herr talman! Det finns i OKG:s rapporter uppgifter om att man 1974 ”slog rekord” med 67 dygn av oavbruten drift. Det är inga imponerande siffror. Nu skall man naturligtvis erkänna att detta är problem som drabbar all verksamhet med en relativt oprövad och tung teknologi. Men jag tror att det finns anledning att vara utomordentligt noggrann när man redovisar dessa fakta för svenska folket — dessa problem återkommer ju gång på gång, inte bara i Oskarshamn utan också i de andra verken. Jag tycker — jag vill upprepa det — att de kunde ha varit utförligare beskrivna också i propositionen. Jag tycker också att industriministern borde svara på varför man inte vill redovisa de erfarenheter som ändå finns på det svenska planet och utifrån dessa dra ekonomiska slutsatser. Man borde i varje fall summera vilken inverkan på den ekonomiska situationen som dessa återkommande haverier har.
— Om statliga företags Herr talman! Herr Franzén har frågat mig hur jag ser på statliga företags = exempelgivande roll exempelgivande roll när det gäller att främja en bättre arbetsmiljö och = i fråga om arbetsstressoch olycksfallsförebyggande löneformer inom resp. områden, ex — miljö m.m. empelvis genom införandet av fast månadslön. De statliga företagen bör vara goda exempel för det privata näringslivet på arbetslivets alla områden. Inte minst angeläget är detta när det gäller att skapa en arbetsmiljö som kan minska riskerna för stress, olycksfall och yrkessjukdomar. I allmänhet svarar den statliga företagssektorn också väl upp mot den målsättningen. Enligt min uppfattning har de statliga företagen spelat en framträdande roll vad gäller övergång till månadslön. Jag vill bl.a. peka på att fyra företag, där olycksfallsriskerna relativt sett kan anses vara stora, helt har övergått till månadslön . Också vid ASSI:s massafabriker förekommer reell prestationslön i mycket ringa utsträckning. Statsföretag har ca 40 000 anställda. Av dessa är en tredjedel tjänstemän som redan tidigare har fast månadslön. Av de kollektivanställda arbetar mer än 50 96 inom de nämnda företagen, där fasta löner tillämpas för alla anställda. Men förekomsten av fasta löner inom de statliga företagen är inte enbart koncentrerad till här nämnda företag. Inom Svenska Tobaks AB, Kalmar Verkstads AB samt flera andra företag utbreder sig alltmer fastlönesystem. Vid domänverket infördes förra hösten månadslön på försök inom ett revir i Norrbotten. I år har avtal träffats om att månadslön skall tillämpas för ca I 500 och modifierad månadslön för ca 900 skogsarbetare hos domänverket. Av kända skäl har avtalen hittills inte kunnat börja tillämpas. Det är enligt min uppfattning fackföreningsrörelsen och dess medlemmar genom sin organisation, som har att avgöra hur hårt man vill driva kraven på övergång till fasta lönesystem. Man bör därvid hålla i minnet att ackordslöneformen fortfarande har anhängare bland stora grupper av anställda.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret, som i vissa delar var positivt. Vi bör emellertid hålla i minnet att den svenska skogsindustrin under senare år — och framför allt under 1974 — har haft stora vinstökningar, på flera hundratal procent, vilka inte kommit till stånd utan skogsarbetarnas insatser. Låt mig referera några siffror ur Aftonbladet av den 16 april i år: 309 Detta, herr industriministern, är siffror som talar för sig själva! Det måste bli ett slut på utsugningen och utslagningen av våra skogsarbetare. Skogsarbetarens tillvaro är långtifrån den idyll — med ett sunt och friskt arbete ute i naturen — som vissa människor försöker göra gällande. Skogsarbetarens yrke är ett av de mest krävande och riskfyllda jobb vi har. Skall man klara av mer än 20 år i skogen, måste man — som skogsarbetarnas talesman Paul Lestander uttrycker det — vara hälsomiljonär. Om man tar del av tillgänglig statistik, finner man att antalet yrkesskador och olycksfall inom hela skogsbruket är mer än fyra gånger flera än genomsnittet på samtliga näringsgrenar, samtidigt som produktiviteten sedan 1969 ökat med i genomsnitt 10 96 per år. Skogsbruket av i dag uppvisar rekryteringssvårigheter, vilket är förståeligt — för vilka söker sig till ett arbete med så osäkra inkomster, som i sig manar till hets med påföljande stora olycksfallsrisker? Skogsarbetarna i norra Sverige kräver månadslön nu för att därigenom uppnå säkrare arbetsförhållanden. Domänverkets chef, generaldirektör Folke Rydbo, uttalade i radio den 14 april att domänverket måste drivas efter företagsekonomiska principer, såsom svar på frågan, varför verket är lika restriktivt som de privata skogsbolagen mot månadslön för skogsarbetarna. Det måste vara fel att en statlig arbetsköpare har den synen på mänsklig arbetskraft. Det statliga företaget domänverket har ingått en ohederlig allians med skogsägarna, skogsoch lantarbetsgivarna och det privata skogsbrukets arbetsgivarförening, under ledning av verkställande direktören hos skogsarbetsgivarna Sven Malmgren. Det måste väl, herr industriminister, efter den här diskussionen stå klart att generaldirektör Folke Rydbos inställning är felaktig och att frågan om månadslön för skogsarbetarna hos domänverket och ASSI bör lösas medelst förhandlingar med Skogsarbetareförbundet?
Herr talman! De uppgifter som jag har lämnat i mitt interpellationssvar om det antal skogsarbetare som enligt det träffade avtalet nu skulle gå över på månadslön visar att domänverket har en mycket positiv inställning till detta. Domänverket har i reguljär ordning förhandlat med det fackförbund ” som företräder skogsarbetarna. I förhandlingarna har man kommit fram till detta resultat. Det innebär, om jag är riktigt underrättad, att två tredjedelar av de skogsarbetare som nu skall gå över till månadslön i den fortsatta försöksverksamheten är anställda inom domänverket. Detta, om inte annat, visar att de statliga företagen är utomordentligt positiva till en sådan utveckling och även medverkar till den.